Herr talman! Innan jag gick upp i talarstolen fick jag rådet att bara direkt yrka bifall till utskottets hemställan. Kanske jag borde göra det, men trots rådet ber jag att få säga några ord. Statsutskottets utlåtande nr 113 är enhälligt, och det beror väl på att de motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden inte tog hänsyn till de initiativ som vid årsskiftet togs av regeringen genom tiopunktsprogrammet och andra åtgärder. En hel del av de åtgärder som föreslås i motionerna finns, som redan antytts, med i tiopunktsprogrammet. Vi kan, som herr Börjesson i Falköping sade, i utskottsutlåtandet hänvisa till redan vidtagna åtgärder. En snabb genomläsning av utskottets hemställan kan skapa intrycket att utskottet visar en negativ inställning till frågan. Att utlåtandet är enhälligt vittnar dock om något annat; det är, som har sagts, ett positivt utlåtande som utmynnar i en hemställan att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört i ärendet. Det innebär emellertid inte att vi anser att allt är bra som det är — man: kanske t.o.m. kan säga att det är långtifrån bra. De åtgärder som har vidtagits har visserligen givit resultat, men vi vet inte hur länge de varar. Vi är alla överens om att mycket återstår att göra både i fråga om undersökningar och information. Många initiativ behöver tas, särskilt på vårdområdet, för att bygga upp den kedja av åtgärder som vi har beslutat vidta — den uppsökande verksamheten, den öppna och den slutna vården samt eftervården. I fråga om den uppsökande verksamheten och eftervården har vi mycket ringa erfarenhet från andra områden. Vad vi behöver är kommunala initiativ som inte är alltför formalistiska; vi måste ta itu med problemen ute i kommunerna och försöka finna vägar för att lösa dem. Jag tror att det behövs en aktiv medverkan från alla samhällsmedborgare i denna kamp. Vi behöver ett positivt gensvar från hela Organisationssverige för att få hjälp när det gäller upplysning om narkotikans nedbrytande verkningar — och jag tror att man kan få det gensvaret. Det är viktigt att man inte heller glömmer bort det samspel som många gånger finns mellan alkoholmissbruk och det vi talar om i detta sammanhang — narkotika. Jag skall inte på något sätt polemisera mot de föregående talarna i denna fråga. Vad beträffar det som här antytts om att man är missbelåten med att inte utskottet har tillstyrkt en parlamentarisk utredning, vill jag framhålla, att utskottet inte velat tillstyrka detta krav av den anledningen att utskottet anser att vi behöver mer kunskaper och fler specialistundersökningar innan vi tar slutgiltig ställning. Vi vet inte vad framtiden bär i sitt sköte, och vi behöver inte i dag ta ställning till om vi skall ha en parlamentarisk utredning. De specialistundersökningar och den forskning som görs får väl visa vilka vägar man bör välja. Det enda jag något vill bemöta av det som sagts av de föregående talarna är det förhållandet att herr Börjesson i Falköping på något sätt drog in partipolitik och talade om centerpartistiska talare, som berört dessa problem från denna talarstol och från andra talarstolar. Jag tror inte att vi skall blanda in partipolitik och säga att det gäller centerpartister, socialdemokrater, folkpartister eller talare från moderata samlingspartiet eller vänsterpartiet kommunisterna. Detta är ett samhällsproblem som vi helt enkelt måste lösa gemensamt.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

Herr talman! I fråga om det utskottsutlåtande som vi just nu behandlar har utskottet varit fullständigt enigt. Inte från något håll har det avgivits någon reservation. Detta kan förefalla egendomligt dels därför att det är ett mycket viktigt och aktuellt ämne, nämligen lärarutbildningen för folkhögskolan och vuxenutbildningen, dels därför att det vid utskottsbehandlingen förelegat motioner med betydande ändringsförslag. Men trots detta har man kommit fram till enighet i utskottet, och även jag konstaterar det som något glädjande. Det sägs i utskottsutlåtandet att utskottet med tillfredsställelse tagit del av Kungl. Maj:ts proposition angående lärarutbildning för folkhögskolan m.m. med hänsyn inte bara till de föreslagna förbättringarna på området utan även till den positiva inställning till folkhögskolan som propositionen ger uttryck åt. Jag vill för egen del helt instämma i detta. Folkhögskolan har en särpräglad och viktig uppgift att fylla inom det svenska skolsystemet och det svenska samhällslivet. Det är därför av yttersta vikt att folkhögskolan får möjlighet att fortleva och att få göra det under de bästa betingelser. Framtidens folkhögskola kommer sannolikt i ännu högre grad att bli en skola för vuxna. De viktiga erfarenheter av vuxenutbildning, som samlats inom folkhögskolan, bör komma hela vuxenutbildningen till del. Inom folkpartiet ser vi mycket posi tivt på det arbete som utförs av folkhögskolorna och delar propositionens uppfattning att de stora krav som ställs på folkhögskolan nödvändiggör en särskild praktisk-pedagogisk utbildning av lärare för skolformen. Vi hälsar med tillfredsställelse att den utbildningen får ett sådant innehåll att den även kan utgöra en god grund för dem som vill ägna sig åt pedagogiska uppgifter inom studieförbunden och annan folkbildning. Det är också viktigt att lärarna vid folkhögskolorna i största möjliga utsträckning kan erhålla den anställningstrygghet som en ordinarie tjänst innebär. Utskottet förutsätter att ett förnyat förslag från skolöverstyrelsen om inrättande av ett väsentligt större antal ordinarie tjänster än som finns för närvarande kommer att få en positiv behandling i departementet, och jag vill kraftigt understryka vikten av att så sker. Det skulle enligt vår mening ge fördelar och även ökade möjligheter att skapa ett väl utbyggt vuxenutbildningscentrum med de forskningsmöjligheter som detta viktiga samhällsåtagande kräver, om all lärarutbildning för vuxna kunnat koncentreras till en ort. I motionerna I:1009 och II:1159 hade vi föreslagit att denna utbildning skulle förläggas till Linköping. De uppgifter som lämnats under utskottsbehandling en har dock lett till att vi kunnat enas om Kungl. Maj:ts förslag. Det väsentliga i detta sammanhang är att utbildning och forskning på detta viktiga område får tillräckliga resurser. Utskottet ser optimistiskt på dessa frågor och säger att man utgår ifrån att även vuxenutbildningen uppmärksammas vid utnyttjandet av de anslagsmedel som anvisas till pedagogiskt utvecklingsarbete. Man finner därför inte motionärernas förslag om särskild framställning till Kungl. Maj:t på denna punkt vara nödvändigt. Detsamma gäller motionärernas förslag om att åt den reguljära ämneslärarutbildningen skall ges ökade inslag av utbildning i vuxenundervisningens pedagogik och att studiedagarna inom skolväsendet till viss del bör behandla problem inom vuxenutbildningsområdet samt att även andra som arbetar inom vuxenutbildningen bör inbjudas till dessa studiedagar. Vi förutsätter att denna utskottets optimism är välgrundad och ansluter oss till utskottets yrkande, men vill samtidigt kraftigt understryka vikten av att vuxenutbildningens metodik och pedagogik ägnas stor uppmärksamhet och att inte brister i fråga om ekonomiska och personella resurser förhindrar ett angeläget framstegsarbete på detta viktiga område. Jag har velat göra dessa kommentarer till utskottsutlåtandet men yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! I och för sig vore det kanske värdefullt med en debatt vid årets riksdag om folkhögskolan. Skolformen befinner sig i någon mån i en brytning. Nya pedagogiska verksamhetsformer prövas, och nya former för arbetet är nödvändiga för att skolformen väl skall kunna hävda sig när skolsystemet i övrigt omdanas i vårt land. Jag tror emellertid det är en olyckligt vald tidpunkt under riksdagens arbetsår att nu starta en debatt om detta i och för sig viktiga ämne. Jag är över huvud taget överraskad, herr talman, av att det har blivit någon diskussion i dag, eftersom statsutskottet presenterar ett enhälligt utlåtande. Jag kände mig föranlåten att som talesman för utskottet begära ordet när herr Nordstrandh äntrade talarstolen och uttalade missnöje med utskottsutlåtandets innehåll på en punkt. Herr Nordstrandh sade att han inte är ense med utskottet om lektorsinstitutionens eventuella införande i folkhögskolan. Det var en intressant upplysning, eftersom herr Nordstrandh i statsutskottets andra avdelning och i utskot tet inte har reserverat sig på denna punkt utan är med om utskottets skrivning. Visserligen kom det så småningom en blank reservation, men den kan inte tolkas så att den innebär att han inte är ense med utskottet. Ett enigt statsutskott har alltså sagt att man nu inte är beredd att tillstyrka införandet av lektorsinstitutionen vid folkhögskolan. Utskottet avskriver inte möjligheten att denna speciella lärartjänst kan behöva användas i framtiden, men man hänvisar till en pågående översyn i skolöverstyrelsen. Jag vill sålunda mycket bestämt understryka, herr talman, att detta utskottsutlåtande icke stänger dörrarna, utan att det är mycket möjligt att man kommer att behöva denna nya typ av lärartjänst vid folkhögskolan. Det är inte så, som herr Nordstrandh gav ett intryck av, att vi härmed avvisar tanken. Dörren är öppen för att eventuellt införa denna institution i framtiden, men ett enigt utskott har menat att det kan vara klokt att avvakta den översyn som görs inom skolöverstyrelsen. Herr talman! Jag är också glad att kunna notera, att det i ett enhälligt utskottsutlåtande nu föreslås att riksdagen skall besluta införa lärarutbildning i en skolform där någon sådan utbildning inte har förekommit tidigare. Jag yrkar sålunda, herr talman, bifall till utskottets framställning:

Herr talman! Jag vill helt kort lämna några synpunkter på den reservation som herr Eriksson i Bäckmora och jag har fogat till bevillningsutskottets betänkande nr 45. Hela frågan är föranledd av proposition nr 100, som gäller förslag till ändrade avskrivningsregler vid inkomstbeskattningen för rörelseoch hyresfastigheter. I anslutning till denna proposition har det också väckts åtskilliga motioner. I en del av dem har det påpekats, att i de avskrivningsregler som nu byggs upp för rörelseoch hyresfastigheter har man inte kunnat ta med jordbruksfastigheterna. I viss mån har vi haft förståelse för det i utskottet, även vi reservanter. Utskottet har klart poängterat att den sittande jordbruksbeskattningskommittén med förtur skall behandla dessa frågor, innebärande att enhetliga avskrivningsregler skall gälla också i fråga om jordbruksbyggnader. På en punkt anser vi dock att en åtminstone provisorisk lösning redan nu hade bort göras. Motioner har väckts i vilka ifrågasatts att investeringar som görs för miljövård i syfte att lösa vattenoch luftföroreningsproblemen skall vara avdragsgilla. Av skrivningen i såväl propositionen som i utskottets betänkande framgår klart att investeringar som görs av andra rörelseidkare än jordbrukare skall vara avskrivningsbara och omfattas av det förslag som har framlagts. Vi reservanter anser att förslaget borde ha omfattat även investeringar som jordbrukare måste kosta på sig för anläggningar i miljövårdssyfte. Vi stödjer oss därvid på en motion som har väckts i denna fråga, II: 800, i vilken klart redovisats hur man på ett enkelt sätt provisoriskt skulle kunna lösa detta problem till dess att jordbruksbeskattningskommittén kan lägga fram ett definitivt förslag i frågan. Jag nöjer mig, herr talman, med denna korta motivering. Jag vet att herr Josefson i Arrie kommer att något utförligare redovisa sin motion. Jag yrkar bifall till reservationen av herr Eriksson i Bäckmora och mig själv.

Herr talman! Jag skall börja med herr Sundkvist och säga att den reservation som finns fogad till betänkandet vill jag nog betrakta som en okynnesreservation. Som herr Sundkvist själv sade är utskottet enhälligt, bortsett från den punkt som reservationen avser. För bevillningsutskottet har det ju varit uteslutet att inta någon annan ståndpunkt än vad som här har skett. Den fråga som upptas i reservationen måste nämligen utredas ytterligare. Att det inte finns något förslag om avskrivning av byggnader och markanläggningar i förvärvskällan jordbruksfastighet beklagar vi som tillhör utskottsmajoriteten. I varje fall anser vi att det hade varit en fördel, om nya regler hade kunnat framläggas på samma gång som för rörelsefastigheter och hyresfastigheter. Det är emellertid inte så lätt att övervinna de svårigheter som är förknippade med <:kontantredovisning, det system som dominerar inom jordbruket. Det går helt enkelt inte att utan vidare överföra de bestämmelser som gäller rörelsefastigheter och hyresfastigheter till jordbrukets förhållanden. Utskottet anför att den fortgående rationaliseringen och mekaniseringen inom jordbruket understryker »angelägenheten av att mera tidsenliga regler tillskapas i fråga om jordbrukets kostnader för byggnader och markanläggningar» och understryker vidare vad departementschefen sagt i direktiven för den i november 1968 tillkallade jordbruksbeskattningskommittén. Där uttalas bl.a. att kommunalskattelagens bestämmelser om avskrivning av byggnader så långt möjligt borde vara lika för alla förvärvskällor och att de bestämmelser som kunde komma att beslutas med anledning av företagsskatteutredningens förslag därför borde vara vägledande för motsvarande bestämmelser i fråga om jordbruksbyggnader. Klarare kunde man väl knappast uttrycka detta. Utskottet säger slutligen: »Utskottet förutsätter därför att arbetet inom jordbruksbeskattningskommittén bedrivs skyndsamt, så att förslag till bestämmelser i ämnet så snart som möjligt kan föreläggas riksdagen.» Jag förutsätter att riksdagen inte kan fatta något annat beslut. Problemet är inte så enkelt att man kan göra det. Det var den saken! Sedan skulle det kanske vara nödvändigt att lämna en redogörelse över det föreliggande förslaget, men eftersom det är invecklat skulle det ta tid. Det har talats mycket om denna fråga tidigare, men jag anser inte att det är nödvändigt att hålla långa tal i alla ämnen när ändå allting framgår så pass tydligt av det tryckta materialet. Men eftersom herr Hermansson uttalat så bestämda åsikter om utskottets ledamöter och deras sätt att behandla denna fråga, kanske jag kan få göra några kommentarer. Det är odisputabelt att dessa nya avskrivningsregler kommer att medföra skattelättnader för rörelseidkarna liksom att de på kort sikt kommer att resultera i ett skattebortfall för staten av ganska betydande storlek. Men varför föreslår man ändå dessa åtgärder, fastän man vet vad som blir följden? Det beror på att den grundläggande principen i vår skattelagstiftning är att avdrag skall medges för alla kostnader för förvärv och underhåll av egendom som används i rörelse. De nya reglerna avser att i högre grad än nu är fallet anpassa avdraget till företagens ekonomiska kostnadsbegrepp. Detta är väl alldeles odisputabelt. Med de nya reglerna kommer man bättre att kunna beakta en fastighets ekonomiska livslängd: Och departementschefen framhåller att det är angeläget och en fördel för det allmänna att de avskrivningsregler som föreslås skall medverka till att företagen kan utveckla större effektivitet och ökad produktivitet — alltså en högre grad av rationalisering. Det är klart att man kan säga: Låt Jerusalem brinna — vi har ett privatkapitalistiskt näringsliv och vi struntar i hur det går, det angår oss inte! Men vi har ju kommit underfund med att den standard vi skapat i detta land inte kan bibehållas och ytterligare förbättras annat än genom att vi har ett starkt näringsliv. Det är väl vårt dilemma. Att Sveriges arbetare i dag har 30— 40 procent högre löner än arbetarna i jämförbara länder måste väl ändå bero på någonting — och det beror just på att vi har ett starkt och effektivt näringsliv. Om vänsterpartiet = kommunisterna tror att man kan höja bolagsskatten väsentligt, så är det ett misstag. Jag tror ingalunda att det föreslagna systemet går ut över löntagarna — det gäller ju ingen skattelättnad i vanlig mening. Har herr Hermansson ett åkeriföretag med lastbilar för några hundra tusen kronor, en garagebyggnad och kanske en liten verkstad, så kör han ju inte sina lastbilar ända tills de är slut och han står där utan bilar, utan kapital. Nej, så får det inte gå till. Vi har ända sedan Ernst Wigforss” tid accepterat att företagarna skall ha rätt att göra avskrivningar för att förnya kapitalet, om jag så får uttrycka mig. Detta innebär att om man exempelvis har ledningar av alla de slag som förslits, skall man ha rätt att göra avskrivningar för värdeminskningen för att kunna ersätta det förslitna materialet. När jag växte upp och började arbeta inom industrin brydde sig företagarna i stort sett inte om den saken. De körde industrierna ända till dess de gick i botten och lade sedan ned företagen med resultat att vi arbetare blev arbetslösa, kommunerna förlorade inkomster och det blev depression och misär i hela landet. Det hela är inte så enkelt att man bara kan höja bolagsskatten. Om företagarna och ägarna till dessa rörelseoch hyresfastigheter får möjlighet att göra avskrivningar är det en åtgärd, säger man, som skulle gå ut över löntagarna. Det borde inte verka på det sättet, och jag är för min del övertygad om att det inte heller kommer att göra det. Jag diskuterade här rätten att få göra avdrag för ränta på skuld. Jag framförde då samma synpunkter som nu, nämligen att det är en kostnad för inkomsternas förvärvande och att man måste ha rätt att göra avdrag för den kostnaden. På samma sätt måste ändå företagen ha rätt att göra avsättningar, så att de kan ersätta det förslitna materialet och se till att vi får ett effektivt och rationellt näringsliv. Jag tror att det kommer att bli lätt för oss att förklara för Sveriges arbetare att den standard vi skapat är resultatet av att vi fört en riktig politik, i stort sett, i detta avseende allt sedan Wigforss” tid. De kommer säkerligen också att förstå att vi måste ha ett effektivt och rationellt näringsliv, om vi i fortsättningen skall kunna höja standarden. Sedan är det en helt annan sak att se till att man har insyn i och kontroll över detta näringsliv, och det har vi kanske i vårt land i större utsträckning än man har i andra länder därigenom att vi har den politiska makten.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

Herr talman! Herr Brandt började med att säga att han betraktar vår reservation som en okynnesreservation. Det är klart att man kan anlägga den synpunkten på en reservation. Men då menar jag att man antingen för dåligt satt sig in i vad frågan gäller eller också inte lyckats förstå vad frågan gäller, även om man har försökt sätta sig in i den. Som jag poängterade i mitt första anförande har vi inte sagt att vi nu skall ta med jordbruket i dess helhet utan att vi vill bryta ut en angelägen fråga, vilket det är möjligt att göra. Vi vet hur dessa saker fungerar, och vi har visat vilka vägar man skulle kunna gå för att ordna ett provisorium utan att det blir särskilt krångligt. Man skulle mycket väl kunna tillämpa samma avskrivningsregler som nu gäller för täckdikningsanläggningar. Då hade man onekligen fått ett rättvisare system än man nu är beredd att acceptera. För de miljövårdande investeringarna har vi ju varit beredda att satsa 50 miljo ner kronor om året från statens sida. Det är fråga om ett rent bidrag när det gäller det övriga näringslivet. Men jordbruket kommer inte i åtnjutande av bidrag och inte heller av de avskrivningsregler som får tillämpas inom det övriga näringslivet. Det är inte okynne utan en önskan att skapa rättvisa avskrivningsregler som har gjort att vi avlämnat denna reservation.

Herr talman! När herr Hermansson påstår att bevillningsutskottet och riksdagen skulle vara ett slags transportkompani åt regeringen vill jag bara säga att så ingalunda är förhållandet. Riksdagen har enhälligt år efter år slagit fast att de nuvarande avskrivningsreglerna för byggnader är föråldrade och att de bör anpassas efter den ekonomiska livslängden. Vidare har herr Hermansson förbisett att det nya förslaget på en punkt innebär en skärpning. Tidigare har man kunnat skriva av på taxeringsvärdet, och genom att detta höjts har avskrivningsmöjligheterna ökats. Nu måste avskrivning ske på anskaffningsvärdet. Om möjligheter finns till en något större avskrivning på anskaffningsvärdet i början av den aktuella byggnadens livstid, blir det senare så mycket mindre att skriva av.

Herr talman! Det beslut riksdagen nu går att fatta kommer att få betydelse för i huvudsak andra än dem som i dag skall fatta beslutet. Det är ett ansvar för framtida lokalbehov för en riksdag som helt säkert kommer att ställa betydligt större anspråk på en väl fungerande byggnad än vad vi har varit vana vid. Vi vet inte i vilken utsträckning datateknik och tekniska hjälpmedel kommer att tas i anspråk av kommande generationer riksdagsledamöter, men med all sannolikhet kommer de att ställa större krav på både utrustning och utrymme än vi i dag gör. En parlamentsbyggnad är för en 1evande demokrati den centrala punkten, där besluten fattas. Vad vi har att göra i dag är att besluta om placeringen av en byggnad, som skall rymma inte enbart ett antal riksdagsledamöter, utan dessutom alla de lokaler de kommer att behöva för att kunna fullgöra sitt värv på ett effektivt sätt. Det förslag som utskottsmajoriteten framlägger är att den kommande tävlingen skall begränsas till Helgeandsholmen. Så sent som förra året beslöt riksdagen att en tävling skulle omfatta även tre olika alternativ på Nedre Norrmalm. Det nuvarande riksdagshuset har det stått strid om vid dess tillkomst på grund av skilda uppfattningar om stadsbildsoch miljösynpunkter. Den arkitektoniska utformningen av exteriören har kritiserats, och man kan givetvis ha olika uppfattningar om den saken. De flesta har dock accepterat byggnaden, och jag tycker själv att den inte är stötande på något sätt. Ett faktum, som inte kan bestridas, är att en stor del av vårt lands historia har skrivits i detta hus. Under den tid riksdagen haft sitt säte här har Sverige genomgått stora förändringar inom många områden och har, från att ha varit ett tämligen fattigt och outvecklat land, nu blivit det i materiellt hänseende högst utvecklade landet i Europa. Den utvecklingen har i stor utsträckning berott på de beslut som fattats i detta hus. Riksdagshuset speglar en epok i svensk historia och bör därför enligt min uppfattning bevaras som ett minne från denna tid. Ett tillgodoseende av det önskemålet betyder att huset inte kan användas för den enkammarriksdag som vi får 1971, eftersom det inte uppfyller de fordringar på utrymme som då måste uppställas. Att riva det nuvarande riksdagshuset för att ge plats för ett nytt sådant på Helgeandsholmen anser jag vara oförenligt med det ansvar vi måste känna för kommande generationer. Vi får inte riva ned den byggnad som varit säte för Sveriges riksdag under en så betydelsefull epok i landets historia. Det framgår av de handlingar vi tagit del av att ett riksdagshus på Nedre Norrmalm kommer att orsaka vissa besvär för Stockholms stad. Att hysa landets parlament innebär dock förpliktelser, och jag anser att staden uppträtt ogint mot riksdagen då den motsatt sig möjligheterna att utlysa en tävlan med de olika alternativ som förra årets riksdag beslöt. Förnyade förhandlingar med staden borde därför komma till stånd. Det kan kanske finnas vissa förutsättningar för att staden därvid intar en mera välvillig ställning. Med den erfarenhet riksdagen har av stadens beredvillighet att klara provisoriet är det väl tänkbart att staden efter att ha tagit del av de olika tävlingsförslagen skulle ompröva sitt ställningstagande. Detta förutsätter dock att riksdagen beslutar i enlighet med reservanternas förslag och låter utlysa en tävling som om fattar alla de alternativ som vi tidigare varit ense om. Att efter ett nej från Stockholms stad till en placering på Nedre Norrmalm begränsa tävlingen till att omfatta endast Helgeandsholmen måste vara olyckligt ur många synpunkter. Den nya enkammarriksdagen kan knappast rymmas på Helgeandsholmen; vi ser redan av handlingarna att biblioteket inte får plats i full utsträckning. Det finns för Övrigt inte någon möjlighet till en framtida utökning av lokalerna, och det måste vara olyckligt att binda den framtida lokaltillgången inom så snäva ramar. Både byggnadsstyrelsen och statens planverk är skeptiska mot en placering på Helgeandsholmen. Planverket tillägger att man inte anser att en tävling innefattande även området norrut till Herkulesgatan skulle behöva rubba några bärande huvuddrag i cityplanen, utan att det tvärtom skulle vara värdefullt att i samband med en arkitekttävling få vissa problem bl a. beträffande trafiksystemet genomlysta. Det har sagts att planmonopolet skulle åsidosättas om riksdagen beslöt om en tävling omfattande Nedre Norrmalm. Formellt sett är detta inte riktigt, men reellt kommer genomförandet av cityplanen att fördröjas — hur mycket kan man dock tvista om. Staden torde inte vara beredd att inom den närmaste tiden lösa de problem som sammanhänger med cityplanen, och det är ovisst om en tävling i praktiken fördröjer genomförandet. En begränsning till Helgeandsholmen innebär stora risker ur stadsbildssynpunkt, och det är inte otroligt att en byggnad där kommer att få sådana dimensioner att staden inte finner det förenligt med sina intressen att acceptera den. Riksdagen och staden skulle i ett sådant läge vara låsta, och riksdagen måste i så fall sätta sig över planmonopolet, om den över huvud taget skall få en plats att hålla till på. En tävling som belyser olika alternativ måste därför både för staden och för riksdagen vara den enda vettiga lösningen. Ett riksdagshus byggs inte ofta. Det nuvarande är närmare 70 år, och det som kommer att byggas blir förmodligen minst lika gammalt innan det är uttjänt. Stockholm anser jag vara den enda stad som kan komma i fråga för en sådan byggnad. Mot den bakgrunden är det förvånande att en sådan bagatell som att eventuellt för en kortare tid rubba arbetet med pågående stadsplanearbete skall utgöra hinder för en tävling om bästa och lämpligaste formen för en parlamentsbyggnad. De experter vi hört i denna fråga uttalar sig för det vidgade tävlingsområdet. En majoritet i Stockholms stadsfullmäktige sätter sig emot detta. När riksdagen nu kan besluta om en kommande möjlighet att välja det bästa alternativet, bör enligt min uppfattning ingen tvekan råda om att riksdagen måste besluta sig för en tävling omfattande alla de alternativ som förra årets riksdag önskade. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag tycker att arbetshypotesen i varje fall tills vidare bör vara att riksdagen skall ligga i Stockholm. Men visst kan Stockholms stad få ha det hotet hängande över sig, att man kommer att fråntas sina huvudstadsrättigheter om man inte bättre än hittills är beredd att ta det ansvar som är förknippat med det när det gäller riksdagshusets placering. Jag har tillsammans med 13 andra ledamöter från fyra partier väckt en motion, där vi föreslagit att riksdagen skall stå fast vid beslutet från förra året, d.v.s. att arkitekttävlingen skall omfatta alla de tre alternativ som är aktuella. Bankoutskottet har nu avstyrkt den motionen, men man kan ändå inte undgå att känna en viss medlidsamhetens sympati med utskottets majoritet. Egentligen är man ju i sak ense med motionärerna om att det är fel, när man nu skall bestämma sig för vilken utformning riksdagshuset skall ha, att utesluta det alternativ som i den allmänna opinionnen och av en rad sakkunniginstanser bedömts som det sannolikt bästa. Utskottet har emellertid känt hotet från Stockholms stads fullmäktigemajoritet så starkt att man böjt sig för det; motivet är det s.k. kommunala planmonopolet. Som understrukits av flera talare här gäller det nu inte ett planbeslut utan ett beslut om hur stor omfattning en arkitekttävling skall ha. Utskottet säger också att det inte finns några legala skäl att böja sig för Stockholms stads invändningar. Det är klart att man i alla fall kan ha skäl att ta hänsyn till vad kommunen säger. Även om kommunen inte har någon formell vetorätt i sammanhanget, berörs den dock intimt av det här byggnadsprojektet. Men i det läget har man också skäl att granska vilka de argument är som kommunen anför mot att arkitekttävlingen skall utvidgas. Utskottet har på ett enligt min mening litet för kritiklöst sätt bara accepterat Stockholms stads åsikter som mer eller mindre sakrosankta. Om man gör en sådan granskning, framgår det ganska klart att den ståndpunkt, som en majoritet i stadsfullmäktige bestående av socialdemokrater och representanter för moderata samlingspartiet intar, är ganska svagt underbyggd. Huvudskälet är att en tävling på Nedre Norrmalmsområdet skulle hota hela cityplanen. Det argumentet har som flera talare framhållit blivit myc ket grundligt bemött av praktiskt taget alla sakkunniginstanser som yttrat sig: byggnadsstyrelsen, statens planverk, stadens eget stadsbyggnadskontor, byggnadsnämnden och det föredragande borgarrådet. Man menar att en sådan tävling på intet sätt skulle rubba de bärande huvuddragen i cityplanen. Stadsbyggnadsdirektören, som från början själv var skeptisk till ett utvidgat tävlingsområde, har efter nya överväganden kommit fram till att tävlingen kan begränsas till ett fåtal kvarter söder om Herkulesgatan. Dessutom framgår att inom detta område det parkeringshus som tidigare skymtat som konkurrent till riksdagshuset nu sannolikt inte blir av. Den andra konkurrenten till tomtområdet, det amerikanska storhotellet, har nu inte längre någon finansiär och utgör därför inte heller något vägande skäl till att man inte skall acceptera förslaget om en tävling även på denna bit av det stadsparti det gäller. Jakobsgatans framdragning kan man klara liksom den tunnelbanestation som tidigare ansågs utgöra ett hinder. Stockholms stad har i dag inte alls bestämt sig för vad det område skall användas till som skulle bli aktuellt för en arkitekttävling. Jag har med detta inte velat göra gällande att inplaceringen av ett riksdagshus inte skulle kunna innebära vissa förseningar av områdets reglering utöver vad som annars skulle ha behövt bli fallet. Ett riksdagshus med vissa krav på monumentalitet är naturligtvis ett svårare projekt än de andra som varit aktuella.

Vi som bott i denna stad har under åtminstone ett par årtionden fått finna oss i att stora delar av de centrala stadspartierna legat avrivna och ödelagda, och jag tror inte att vi skulle ta åt oss särskilt mycket av ytterligare några gruskratrar. En annan tidsdimension är i så fall mycket viktigare. Ett riksdagshus skall ju rimligen stå i något eller några århundraden, och då kan man fråga sig: Skall verkligen några års förseningar av regleringen av en mindre del i en stor cityplan få bli ett argument mot att man ens prövar vad som allmänt anses vara den bästa lösningen? Fastighetsborgarrådet Hjalmar Mehr och hans experter i fastighetsnämnden anser tydligen att svaret på den frågan är ja. För dem tycks det enda väsentliga vara att de uppgjorda rivningsplanerna kan följas till punkt och pricka — sedan får det bli som det vill med stadsbilden och riksdagens arbetsförhållanden. Visst finns det anledning för Stockholms stad att kritisera riksdagen — och jag instämmer för min del i det — för att den inte tagit itu med sina lokalfrågor tidigare och givit staden en en chans att planera in riksdagshuset under det tidigare arbetet på cityplanen. Redan 10—15 år efter det att detta hus var färdigt blev man på det klara med att det var för litet, att det var för opraktiskt. Självfallet måste man acceptera att denna senfärdighet och brist på förutseende från riksdagen har satt Stockholms stad i en prekär situation och kanske också kommer att förorsaka staden en hel del kostnader. Men nu är vi alltså i detta läge. Slumpen har dessutom försatt oss i den lyckliga situationen, att det enda alternativet till Helgeandsholmen som riksdagshustomt befinner sig under omvandling samtidigt som riksdagshusfrågan aktualiserats. Landets alla stadsmiljöintresserade är överens om att detta har skapat ett unikt tillfälle att gestalta ett av Stockholms intressantaste stadspartier. För oss här i huset är det ett unikt tillfälle att lösa en annan minst lika viktig fråga, nämligen den om arbetsförhållandena för landets viktigaste folkrepresentation. Herr talman! Ett bifall till reservationen ger oss en möjlighet att ta vara på den chansen — ett bifall till utskottet innebär att vi kommer att försitta den. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Man har redan erinrat om att behandlingen av detta ärende — riksdagens lokalfrågor på längre sikt — i fjol bjöd på en osedvalig dramatik. In i det sista var utgången oviss, och talesmän för olika uppfattningar sökte i korridorer och i kammare att till sin sida vinna de röster som skulle bli avgörande för utgången. Nu är situationen radikalt annorlunda. Fastän tre talare å rad har förordat bifall till reservationen vågar jag ändå säga att utgången är helt klar. De flesta av oss — vilka i fjol fick en knapp majoritet för vår uppfattning — röstar nu på det förslag som vi då bekämpade, det snävare tävlingsprogrammet. Detta betyder inte att vi ångrat och omvänt oss. Det kan jag i varje fall deklarera för min del. För mig står det nu som då helt klart att stor rörelsefrihet är önskvärd när det gäller att avgöra en så viktig sak som placeringen av riksdagshuset. Den förändring som inträtt är att vi nu fått ett besked från Stockholms stad. Stadsfullmäktige har — låt vara långtifrån enhälligt och under protester från många enskilda medborgare och från många kvalificerade grupper — beslutat avvisa riksdagens förslag att få pröva de lägen på Nedre Norrmalm som kallats 3 b och 3 c. Fullmäktiges debattprotokoll finns nu med som bilaga i våra handlingar. Man blir vid läsningen av detta protokoll måhända en aning desorienterad av en del. formuleringar med konstiga ord som »kombultanter>, »kulturannonsörer», »hypolitiskt tänkande» m.m. eller förståeliga men ändå förbluffande uttryck som »grovt vilseledande resonemang> om vad meningsmotståndarna tyckte, »planverket har mage att säga» o.s.v. Men sedan häpnaden över kärnfullheten i vissa inlägg övervunnits finner man som ett faktum, att majoriteten av de beslutande myndigheterna i Stockholm inte vill ställa till förfogande de lägen på Nedre Norrmalm som är av intresse. Visst kan både gamla sakskäl återupprepas, herr Ullsten, och nya läggas till. Men jag tror ändå att man tyvärr måste säga att herr Ullsten liksom före honom herr Larsson i Umeå och herr Börjesson i Glömminge visat ogrundad optimism när de velat tro att Stockholms stadsfullmäktige är redo att ta upp en ny sakdebatt och eventuellt tänka om. Jag finner inga tecken på något sådant, och därmed är saken klar för mig. Juridiska funderingar kring begreppet kommunalt planmonopol och de legala möjligheterna att bryta ett sådant är ointressanta. När nu Stockholms stad inte vill, vore det — menar jag — både principiellt oriktigt och praktiskt ogörligt att hävda riksdagsbeslutet från i fjol.

Banko utskottet rekommenderar liksom förvaltningskontoret ett sådant ställningstagande, och till denna hemställan ber iag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! I korthet följande: Här sitter vi, riksdagsmän och riksdagskvinnor, för att försöka se in i framtiden och försöka medverka till att forma morgondagens samhälle. För att kunna göra det fordras kunskaper, framtidsbedömning, framtidsforskning och en ganska stor portion fantasi. Men vi tycks vara ett mycket konservativt skrå och inte ha ork över att föreställa oss att även våra arbetsformer är underkastade en förändringsprocess, eller i varje fall borde vara det. På annat sätt kan jag inte tolka den kompletta ovilja som finns när det gäller att inse att ett nytt riksdagshus inte bara är ett arkitektoniskt problem utan i högsta grad ett organisatoriskt, och att Helgeandsholmen kan befaras vara otillräcklig. Det är ju trots allt inte något slags arkitektmonument vi skall bygga, utan ett arbetsinstrument. Att låsa fast riksdagshustävlingen till Helgeandsholmen kan innebära att vi skapar en arbetsplats för riksdagsmän år 2000 anpassad till arbetsmetoder som var moderna 25, 30 eller 40 år tidigare. Vi vet att huset blir för trångt redan i inflyttningsögonblicket, så trångt att biblioteket är programmerat att flytta.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

Herr talman! Jag har under senare år i olika sammanhang haft anledning att umgås med plantekniker och kommunalmän i Stockholm. En del av dessa har förvånat sig över att jag över huvud taget kan delta i ett resonemang där man inte helt böjer sig för Stockholms stadsfullmäktiges majoritetsbeslut. Därför anser jag mig böra säga något om planmonopolet och de frågor som i detta sammanhang tagits upp. Jag har läst igenom vad utskottet och förvaltningskontoret skrivit. Av förvaltningskontorets utredning framgår klart att det inte finns något formellt planmonopol, utan planmonopolet har kommit till på grund av att man inte tilllämpar de regler som finns för att bryta det. Jag tycker att det kan vara anledning att slå fast den saken. År 1931 bröts planmonopolet genom en paragraf i stadsplanelagen som sedan upptogs i 27 8 byggnadslagen. Vad som sägs i utredningen beträffande byggnadslov torde också behöva kommenteras något. Det uppges att staten inte behöver söka byggnadslov, utan man anmäler till byggnadsnämnden när man vill bygga och har möjlighet att själv bevilja dispens. En sådan dispens kan emellertid knappast innebära att man får bygga något annat än vad gällande stadsplan föreskriver; att man bygger över gator etc. kan inte ske med dispens. Detta borde ha kommenterats något i förvaltningskontorets utredning. Vidare gäller det i detta fall begreppet staten. När man har gett staten möjlighet att bryta planmonopolen — vi kan kalla det så — gäller detta staten som myndighet och inte som byggherre. Man får naturligtvis vara särskilt försiktig med att göra ett sådant ingrepp när staten samtidigt är både byggherre och myndighet. Jag övergår nu till att kommentera vad utskottet och reservanterna skrivit. Jag vill först understryka utskottsmajoritetens uttalande att arkitekttävlingen i och för sig inte är ett formellt intrång i planmonopolet. Reservanterna har yttrat sig på ungefär liknande sätt men har tillagt att man kan undvika kränkning av monopolet genom att sedan uppta förhandlingar med Stockholms stad. Jag tycker att det vore orimligt av Stockholms stad att motsätta sig en lösning, om en tävling beträffande nedre Norrmalm skulle ge goda förslag som även kunde lösa stadens egna problem, låt vara med en viss fördröjning. Får man fram fina förslag är det orimligt att staden visar dem ifrån sig. En stark minoritet i stadsfullmäktige anser ju för övrigt att det är möjligt att inordna ett riksdagshus mellan Gustav Adolfs torg och Brunkebergstorg. Jag beklagar alltså att först förvaltningskontoret och sedan utskottet har kapitulerat inför motståndet från Stockholms stad. Jag kan förstå det, men jag beklagar det.

Jag vill avsluta mitt anförande med att upprepa vad utskottets ordförande yttrade: Vill inte Stockholms stad gå med på en sådan lösning, blir det inte heller någon lösning. Jag tror inte att man i realiteten kan gå emot Stockholms stad och bryta planmonopolet. Jag kan också konstatera att det när Stockholms stadsfullmäktige avgjorde denna fråga fanns ett antal riksdagsmän på läktaren. Jag ser dock inte några — stadsfullmäktigeledamöter på riksdagens läktare när vi diskuterar denna fråga.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion om planmonopolet, fastän jag är rätt förvånad över herr Tobés sätt att skildra detsamma. Men det är ett annat argument som har anförts av flera talare. Här sägs att man borde ta upp ett resonemang med Stockholms stad. Det förefaller som om man inte skulle känna till att förvaltningskontorets styrelse haft många sammanträden med vissa borgarråd från Stockholms stad. Vi har diskuterat såväl provisoriet som de framtida lösningarna. Vidare är den'utredning som har verkställts väl känd av Stockholms stad. Efter dessa samtal har Stockholms stadsfullmäktige fattat sitt beslut. Enligt min mening finns det inte underlag för ytterligare samtal, sedan Stockholmnis stad på detta bestämda sätt har markerat sin uppfattning i sakfrågan.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att hela problematiken har diskuterats igenom. Om vi nu skulle handla så som herr Tobé önskar, kommer kostnadsfrågan också in i bilden. Här har framförts så många förenklade synpunkter på hur lätt det är att lösa de problem som skulle uppstå om en död hand lades över citplaneringen sådan den nu är uppgjord. Man har talat om hotellet, om parkeringshuset och allting. I" debatten i Stockholms stadsfullmäktige framhölls emellertid med mycken skärpa att varken hotellet eller parkeringshuset är några väsentliga saker. Däremot kommer de mycket invecklade trafikförhållandena att totalt förändras om man skall bygga ett riksdagshus . med den storlek och utformning som vi har rätt att kräva av ett riksdagshus i vårt land. Där kommer stora ersättningsfrågor in i sammanhanget, och jag tror nog att herrar reservanter får tänka litet grand på ekonomin också. En av vårt lands främsta arkitekter har uttalat att visserligen är 'det en svår uppgift att rita på Helgeandsholmen, men det är samtidigt en utomordentligt intressant uppgift. Man har sagt att utrymmet på Helgeandsholmen skule vara för litet, men det talet anser jag att vi kan ta med betydande ro. I det. planeringsarbete som utförts hitintills är det nämligen räknat med avsevärda reservutrymmen.

Herr talman! Jag kunde inte helt instämma i herr Martinssons anförande, men jag instämmer helt i den skildring han gav av. planmonopolet. Det var precis samma sak som jag sade, nämligen att:praxis är grunden till det. .' För att ytterligare understryka detta påminde jag om att reservanternas uttalande avser förhandlingar med: Stockholms stad om en arkitekttävlan ger en god. lösning. Det visar ju att det inte är fråga om :ått gå fram med maktspråk. Slutligen sade jag, varvid jag citerade ett uttalande av herr: Regnéll, att det inte blir något av säken, om inte Stockholms stad vill. : Jag har ingen tanke på att bryta något: planmonopol. Men jag tyckte, att jag:skulle tala om litet hur det ligger till, eftersom jag anser att det inte klart frånrgår av handlingarna i ärendet.

Herr talman! För de ledamöter i bankoutskottet som tillhör moderata sämlingspartiet har det varit naturligt att ta vara på uppslagen i motionsparen I: 730 och II: 837 samt I: 732 och II: 833. Vi har från vårt håll ofta understrukit att den första försvarslinjen mot arbetslöshet utgörs av 'välkonsoliderade företag. Vi tillstyrker därför tanken att man genom skattemässigt avdragsgilla avsättningar skulle kunna bygga upp fonder inom företagen vilka skulle bidra till företagens konsolidering och i situationer med nedläggningshot hjälpa företagen genom svårigheterna. Vi är inte helt övertygade om det riktiga i uppfattningen hos arbetsmarknadens parter när man där säger att överväganden av sådana tankegångar är något som borde förbehållas dem. Inte minst under denna vår har man kunnat konstatera hur arbetsmarknadens parter förvisso »har häcken full» med löpande angelägna uppgifter, varför man kanske inte alltid har möjligheter för mera långsiktiga överväganden. Sådana borde kunna komma till stånd inom en utredning, tillsatt av Kungl. Maj:t. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid bankoutskottets utlåtande nr 33.

Herr talman! Motionsyrkanden av samma innebörd som de i år föreliggande har tidigare framställts men avslagits. Riksdagen har därvid erinrat om samhällets insatser på det arbetsmarknadspolitiska området under senare år. Att jämsides med dessa åtgärder, som är mycket kostnadskrävande för staten, införa rätt till skattefri fondavsättning för omskolningsoch utbildningsverksamhet, ansåg utskottet och riksdagen inte motiverat. Något nytt som skulle ha ändrat bevillningsutskottets ställningstagande har icke inträffat.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

Herr talman! Den reservation som är fogad vid bankoutskottets utlåtande nr 33 bygger till stor del på ett motionspar, och mitt namn står först under den motion som väckts i denna kammare. I motionerna kräver vi att en utredning skall tillsättas för att undersöka möjligheterna att skapa ett system varigenom inom företagen fonderas medel för att trygga de anställdas anspråk i sämband med att företag läggs ner eller flyttas eller andra omställningsåtgärder vidtas. Jag hävdar att man av företagen. bör kunna kräva ett större ekonomiskt ansvar och att möjligheterna härför bör utredas. Jag vill, herr talman, klart deklarera att jag anser att utskottet inte har anfört någon övertygande argumentering för att det skulle vara fel att undersöka dessa möjligheter. Därför kommer jag att stödja den vid bankoutskottets utlåtande fogade reservationen. Bevillningsutskottet behandlade i detta betänkande i ett sammanhang i skrivelse till Kungl. Maj:t begära skyndsam utredning om möjligheterna för företagen att skattefritt avsätta medel till särskilda omskolningsoch utbildningsfonder.

Herr talman! Vid denna sena timme kan det inte komma i fråga att dra i gång någon Nordek-debatt, och jag skall inte göra det. Jag skall bara med några få ord uttala min synnerliga glädje över att enigheten mellan de demokratiska partierna i Sverige är så stor att ett enhälligt utrikesutskott står bakom utlåtandet. Det måste innebära en betydande styrka för den svenska regeringen att veta att den i de svåra förhandlingar som ligger framför oss nu i sommar, i höst — och förmodligen också nästa vår — har en så stark och säker förankring i den allmänna opinionen. Denna starka förankring innebär också en sporre till att med. all kraft fortsätta att arbeta för förhandlingarnas vidareförande och att därvid lägga i dagen den optimism och seghet som denna svåra uppgift kräver. Jag vet att det finns en del människor .— kanske inte så många i vårt land — som vill hävda att Nordek. i dag förlorat i aktualitet. Man säger också att det förhållandet att general de Gaulle är borta som Frankrikes president innebär att islossningen är nära och att vägen kanske snart står öppen till EEC. Man vill hävda att det därför skulle vara möjligt och lönsamt att gå direkt dit och inte bry sig om det nordiska samarbetet. Men jag är övetygad om att detta är en felsyn och att, tvärtom, om ett nytt förhandlingsklimat i Bryssel verkligen kommer att råda — och därom vet vi inte så särskilt mycket — detta skulle göra det dubbelt angeläget att i stället påskynda de nordiska enhetssträvandena. På det sättet skulle vi, i de förhandlingar vartill tillfälle kanske kan erbjudas, komma att stå samlade och med den nordiska enhetens hela ekonomiska styrka kunna uppträda som jämbördiga parter till de andra ekonomiska stormakter som vi där har att möta. Herr talman! Med dessa få ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.